Herr talman! Kulturpolitiken är ett oerhört väsentligt område, inte minst i ekonomiska kristider när reaktionens krafter växer sig allt starkare. I Sverige har ju till följd av de borgerliga regeringarnas ekonomiska politik folkomflyttningarna ånyo skjutit fart. Arbetslivet förändras i ett allt snabbare tempo. Människor berövas sina jobb, sin sociala tillhörighet, sin identitet och självkänsla och överlämnas till värderingar och livsstilar som går stick i stäv mot de mål vi satt upp för skola, kulturpolitik och samhällsutveckling. De överlämnas till den medvetandeindustri som förutsätter och bevarar förtryck och kulturell fattigdom såväl i arbetet som på fritiden, utlämnas till den kulturindustri som växer sig allt starkare och drabbar inte minst barnen och ungdomen. Därför, herr talman, blir det i kärva tider än väsentligare att se till att vår kultur ges möjlighet att utvecklas och blomstra. Det blir i kristider än viktigare att ge våra kulturarbetare reella möjligheter att arbeta. Och det blir än väsentligare att se till att de mål uppfylls som säger att kulturpolitiken skall ”ge människorna möjlighet till egen skapande aktivitet och främja kontakten mellan människor” och att den skall utformas ”med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov”. Jag tvingas konstatera att regeringen går den rakt motsatta vägen. Kulturen sätts på undantag. Nedskärningarna av anslagen till kommunerna drabbar kulturen hårt liksom andra inskränkningar på den offentliga sektorn.

Vänsterpartiet kommunisterna har väckt ett 15-tal motioner på kulturpolitikens område vid årets riksmöte. Dessa spänner över ett vitt fält, alltifrån inrättandet av ett bruksgeografiskt museum för att söka bevara typografkonsten till att handla om den elektroniska framtid vi står inför genom de nya mediernas genombrott, såsom videoskivor och annat. Jag skall här uppehålla mig vid fem av dem. Hans Petersson i Hallstahammar kommer senare i debatten att närmare ta upp språket — det skrivna språket och bildspråket. Han kommer därvid att ta upp vårt krav på en bibliotekslag, höjd biblioteksersättning till författarna, stöd till mindre bokförlag och annat. Ett genomgående tema för samtliga våra motioner knyter an till de av riksdagen fastställda målen för kulturpolitiken, nämligen att slå vakt om yttrandefriheten, att motverka kommersialismens negativa verkningar och att, som jag framhöll tidigare, söka nå eftersatta grupper och utforma kulturpolitiken utifrån deras erfarenheter och behov. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna söker i vår kulturpolitik — till skillnad från vad som gäller för den hittills förda kulturpolitiken — fylla dessa vackra målsättningar med en strategi där vi utgår från en ideologisk grundsyn präglad av arbetarrörelsens tidigt framförda men av socialdemokraterna alltför ofta förfuskade målsättningar. Arbetarrörelsens uppgift har varit och måste vara att verka för solidaritet och gemenskap —att gå i spetsen för en vardag präglad av socialistiska ideal riktade mot liberal cynism och falsk valfrihet, falsk därför att den inte är reell. Vad Jan-Erik Wikström och hans stympade regering erbjuder är tvång, ett tvång som framför allt drabbar barnen. Det är ett tvång bestående i att man genom att man skär ner de seriösa alternativen så erbjuder man i realiteten barnen och ungdomen bara ett alternativ — ett alternativ bestående i våld, falsk idyllisering av verkligen, skenlösningar och fragmentarisk information.

Herr talman! En särskilt utsatt grupp i samhället också vad gäller barnen och ungdomen är invandrarna. Sverige är i dag ett flernationellt land, och alla nationella minoriteter måste tillförsäkras rätten att bibehålla och utveckla sin egen kultur. I vpk-motionen 959 framhålls särskilt att det kulturella arvet är den grund på vilken människorna bygger sin personlighet och sin nationella och klassmässiga identitet. Det är därför uppenbart att möjligheterna för invandrarna att ta del av och utveckla sin kultur är nödvändiga för att stärka deras identitet och självkänsla. Invandrarorganisationerna måste självfallet här inta en central roll. Nu har kulturrådet för fjärde året i följd krävt särskilda anslag för kulturverksamhet bland språkliga minoriteter, anslag som vi från vpk i förhållande till behovet betraktar som alltför blygsamma. Utskottet säger att det är angeläget att tillgodose jämlikhetsoch rättevisekrav inom kulturlivet. Utskottet säger också att kulturverksamheten skall främjas inom ramen för de allmänna anslag som utgår till kulturella ändamål, och man avstyrker vår motion. Men som vi framhåller i motionen är det nödvändigt att komma ihåg att invandrarna i mycket hög grad saknar möjlighet att tillgodogöra sig samhällets övriga kulturutbud på grund av språket men framför allt därför att ett levande kulturliv måste utgå från egna behov och förutsättningar. Vi anser det därför som angeläget att mer pengar kommer invandrarna till godo och att invandrarna själva genom sina organisationer får ett avgörande inflytande över pengarnas användning. Vi har därför föreslagit att en särskild nämnd inom kulturrådet, där invandrarorganisationerna är företrädda, skall fördela pengarna. Ett annat eftersatt område som vi från vpk gång på gång påtalat just mot bakgrunden av målsättningen att nå ut till eftersatta grupper av barn och Nr 138 ungdomar är de fria gruppernas verksamhet. Under hösten samlades mer än Onsdagen den 30 000 namn in till stöd för de fria teater-, dansoch musikgrupperna. 13 maj 1981 Under de år vi påtalat behovet av ytterligare medel har man hela tiden från de borgerliga regeringarnas sida hänvisat till kulturrådets översyn. Nu finns denna översyn — den har remissbehandlats och bemötts positivt, men trots det är regeringen inte beredd att genomföra något av de förslag som där presenterades. För ett futtigt belopp säljer man alltså ut många av dem som stått för förnyelsen och vitaliseringen av svenskt kulturliv under senare år. Och inte nog med det. Dessutom är utskottet enigt om att i fortsättningen bara de grupper vars verksamhet bedöms vara av stort konstnärligt värde skall få stöd. Vi frågar oss: Vem skall göra denna bedömning? Och vart har den av Jan-Erik Wikström så omskrutna mångfalden då tagit vägen? Vi menar att det är just bredden i stödet som garanterar den konstnärliga kvaliteten. Det går inte att ta bort basen och enbart satsa på de grupper som för tillfället har stora framgångar. Herr talman! Nära sammanhängande med ett ökat stöd till de fria grupperna är ett ökat stöd till jazzmusiken. Jazzen har i dag en bred folklig förankring, manifesterad bl.a. vid de stora jazzfestivalerna och genom den ökade publiktillströmningen under senare år. De fakta som redovisats av bl.a. kulturrådet är dock entydiga: åtgärder måste skyndsamt vidtas för att förbättra musikernas, inte minst jazzmusikernas situation, deras arbetsvillkor och möjligheter att över huvud taget få jobb. Avslutningsvis, herr talman! Vi står inte längre inför, vi är redan inne i en mediaålder där kulturoch informationsindustrin kan använda de nya teknikerna för att förslava människorna, inberäknat barnen och ungdomarna, inte aktivera dem. Det behövs en motkraft. Och där kan den statliga kulturpolitiken utgöra en del. Den kan främja en kultur som verkar för gemenskap, inte för herr Bohmans nya individualism, en kultur som verkar för aktivitet, inte för passivitet, och som präglas av lust, glädje och engagemang. Utskottet avvisar samtliga våra krav och åberopar det kärva ekonomiska läget. Men ser vi till vad förslagen kostar finner vi att det inte är särskilt mycket. Låt mig göra en kärv, men nog så reell jämförelse. En timmes militärutgifter skulle ge författarna deras rättmätiga ersättning. Sex dagars militärutgifter skulle rädda biblioteken — det är nämligen vad genomförandet av en bibliotekslag skulle kosta. Det är, herr talman, en fråga om prioriteringar.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att ge bara några allmänna synpunkter på detta ärende, i synnerhet på barnkulturen. Utskottets talan gentemot reservanterna kommer att föras av Bertil Hansson, som följer efter mig på talarlistan. : Riksdagens årliga debatt i anslutning till anslag för kulturändamål måste för en oinvigd te sig något förvirrande. Här talas om barnkultur, kulturkommersialism och insatser för kulturarbetare. Det är dock väsentligt att vi får besked om vad man på olika håll lägger in i begreppet kultur. Den fundamentala frågan hur vi här i vårt land skall kunna vårda och bevara den .kultur som under århundradens lopp har vuxit fram talar vi mindre om. Dagens kultur är inte värd namnet, om den inte har sina rötter i ett gemensamt europeiskt arv, en klassisk och humanistisk grundsyn, där frihet, andlighet och respekt för människan som individ är framträdande inslag. Socialdemokraterna har, som tidigare redovisats här, föreslagit ökningar i budgeten på drygt 27 miljoner att i första hand läggas på aktiviteter för barn Självfallet tycker vi alla att det är viktigt att man har aktiviteter som riktar sig till barn, verksamheter som fångar deras intresse. Jag kan dela reservanternas uppfattning att aktiviteter riktade till barn och ungdom bör ingå som en självklar del i den reguljära verksamhet som olika institutioner bedriver. Jag kan däremot inte instämma i kravet att varje institution eller grupp varje år skall tvingas ange ett mål och en utvecklingsplan. Vad som behövs är en medveten vilja att tillgodose olika behov, men någon kvantifiering eller kvotering av resurser skulle inte bidra till en lycklig lösning. Här som på andra områden är kvalitet viktig, men den får man inte bara genom mera pengar. Det får heller inte bli så att man från olika inblandades sida säger att om man inte får mera pengar kommer detta att gå ut över aktiviteter för barn och ungdom. Vad det först och främst rör sig om är en vilja att göra något, ett starkt intresse. Låt mig ta ett exempel från teatersidan, där jag haft tillfälle att få en viss inblick. Om man frågar personalen på en teater om verksamheten för barn bör utvidgas, så blir svaret föga förvånande ja. Men detta är i teorin, när det kommer till utförandet utgår man ofta från att någon annan skall ta hand om det. Alla skådespelare känner sig inte roade av att spela för barn, och regissörerna — en nyckelgrupp i sammanhanget — ofta ännu mindre. Undantag finns naturligtvis. Men om vi vill att föreställningar riktade till barn och ungdom skall ha minst samma kvalitet som vuxenföreställningar, så är det viktigt att alla medverkande känner ansvar och intresse, är engagerade. När det gäller teaterföreställningar för barn och ungdom är det givet att många s.k. vuxenföreställningar också med behållning kan ses av en ungdomlig publik. Det finns också många klassiker som det bör förunnas varje generation att få ta del av. Det är en skatt av allmänmänskligt material som har mycket att ge. Men det verkar som om många som sysslar med denna verksamhet trodde att man alltid måste ha nyskrivna pjäser. Det gäller bl.a. de fria grupperna. Många av dem har vid det här laget uttömt sin repertoar eller fastnat i gamla mönster. Kanske man också bjudit barn ett alltför ensidigt pjäsval av idel socialrealism med dagens aktuella problem åskådliggjorda på scenen. Att återuppleva egna problem på det sättet kan bli för mycket för en ung publik, kan inte tillfredsställa barn och ungdom fyllda av funderingar över livet och framtiden. Något som fångar fantasin, som stimulerar tankeverksamheten, som ökar medvetandet om andliga värden är det viktigt att vi också skänker. En liten artikel i Svenska Dagbladet häromdagen vittnar om fantasins betydelse för barns harmoniska utveckling. En amerikansk undersökning bland förskolebarn har visat att den minst realistiska fantasileken, den som utgick från sagor, gav mer positiva effekter än den som utgick från mer vardagsnära situationer. Försöken visade att fantasitränande lekar sannolikt kan underlätta intellektuell utveckling och självkontroll hos små barn. Låt oss alltså inte försumma att ge våra barn den stimulansen. Att enbart öka budgeten med ett antal miljoner löser inte alla de problem som finns förknippade med en väl avpassad verksamhet för barn. Jag tror att det trots det ekonomiska läget ändå finns mycket att göra inom befintliga ramar. Låt mig till slut också få säga några ord om en helt annan sektor, nämligen våra museer, Utskottet har särskilt beträffande de centrala museerna uppmärksammat att besparingskravet drabbar museerna mycket hårt. Många stora pampiga museibyggnader får en orimligt hög marknadsmässig hyra och kan inte utnyttja sina allt annat än flexibla lokaler på ett rationellt sätt.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

Herr talman! Ingrid Diesen började med att säga att hon inte är talesman för utskottsmajoriteten, men hon polemiserade ändå mot oss reservanter på en viktig punkt, nämligen när det gäller att ställa krav på kulturinstitutioner, att verka för ett mera aktivt utbud till barnen. Ingrid Diesen sade att det är viktigt med aktiviteter för barn men kunde inte instämma i kravet på att institutionerna bör ange ett mål och en utvecklingsplan för detta arbete. Jag förstod inte riktigt logiken. Ingrid Diesen sade samtidigt att man inte löser problemen med att pytsa ut litet mera pengar. Hon menar att det inte bara gäller pengar utan att man skall kunna klara sig inom ramen för befintliga medel. För vår del vill vi både-och. Vi menar att politikerna måste visa sin goda vilja, sin ambition, genom att ge institutionerna ökade resurser för barnkulturverksamheten. I det läget tycker vi också att det är rimligt att ställa krav på att dessa resurser planmässigt utnyttjas för barnkulturverksamhet. Då kan man från institutionens sida inte bara säga att den inte är road av att spela för barnen. Det måste ingå som en självklar del av den reguljära verksamheten, inom ramen för de resurser som finns, att barnen skall prioriteras. Hur skall vi politiker kunna försäkra oss om ett önskat resultat av våra vackra tal, om vi inte är beredda att också ställa vissa krav? Vi vill alltså ställa krav, men också i rättvisans namn ge institutionerna mera medel för att kunna verka inom detta område.

Herr talman! Moderaterna har verkligen visat sitt kulturella intresse, eftersom de till årets riksmöte har väckt så få motioner på det kulturella området. Man kan gå till motionerna och se vad de syftar till. I motion 1980/81:1864 står det att syftet på sikt bör vara ”att i så hög grad som möjligt — - —- frikoppla kulturen från statlig och annan offentlig finansiering och därigenom också från det beroende som är på väg att allvarligt hota det fria kulturlivet och den fria kulturdebatten i vårt land”. Kan det, herr talman, uttryckas tydligare? Vad moderaterna vill är att än mer överlämna kulturen till marknadskrafterna, och vad dessa marknadskrafter står för tog jag upp i mitt tidigare inlägg. De står för en fascistoid människosyn, våld och kvinnoförakt. Sedan talade sig Ingrid Diesen varm för bevarandet av vårt gamla kulturarv, klassiker och liknande. Men det är just det som vi bl.a. syftar till med våra motioner. Vi vill bevara biblioteken och ge människorna en reell möjlighet att gå till dem, och vi vill ge författarna reella möjligheter att skriva och verka i trygghet. Ingrid Diesen angrep också de fria grupperna och hävdade att de står för idel socialrealistiska pjäser. Sådana har naturligtvis förekommit, och de har i många fall varit mycket bra. Men de fria grupperna har framför allt gett ett rikt teateroch musikliv åt barnen och ungdomen, präglat av fantasi — som Ingrid Diesen efterlyste — och av nya värderingar. Det är bara att konstatera att Ingrid Diesen är ute efter att försöka beskära yttrandefriheten och den vitalisering av kulturlivet som dessa grupper har stått för. Ingrid Diesen slutade sitt inlägg med att säga att ett antal miljoner ytterligare på kulturområdet inte löser problemen. Det är vi medvetna om. Men dessa miljoner skulle aktivt bidra till att inte minst de eftersatta grupperna — barnen, ungdomen, invandrarna — skulle få möjlighet till ett betydligt rikare kulturliv än vad som står till buds i dag.

Herr talman! Jag tänker inte gå närmare in på någon replik till Eva Hjelmström. Vi känner ju alla verkligheten i de länder där kommunismen är förhärskande — och det andliga förtryck mot människor som där utövas. Georg Andersson säger: Hur skall man få fram en barnkulturverksamhet om man inte öronmärker pengar? Jag tror inte att det är så lyckligt att öronmärka pengar för varje verksamhet. Vem kan dra upp gränser mellan olika verksamheter? Vad är kultur riktad till barn? Och skall vi verkligen sträva efter att ha sektorer som är så avskilda från varandra? Skall vi inte i stället sträva efter en integrering av ett kulturellt utbud till såväl barn som vuxna? Jag tror att det vore mycket lyckligare. Definitionerna saknas ju alldeles. Huvudsaken är att man får fram ett engagemang, ett intresse för en verksamhet som riktar sig till barn och ungdom men även till vuxna, och att man får ett ökat samarbete på olika håll. Det tror jag inte att man får om man skall kräva en plan och ett mål hos varje enskild institution. Det är någonting som måste växa fram.
Herr talman! Jag har inte talat om öronmärkta pengar. Jag har talat om att vi måste verka för att institutionerna prioriterar barnkulturinsatserna. Och detta måste naturligtvis växa fram. Men vi måste ju börja aktivt. Vi kan inte nöja oss med bara vackra tal från talarstolarna om hur angeläget detta är och hur torftigt kulturutbudet för barnen är på vissa håll. Vi måste göra någonting åt det. Då kan vi sätta in extra resurser till de institutioner som redan arbetar på barnkulturområdet. Vi kan också fordra av övriga institutioner som verkar med samhälleliga medel, att man inriktar sin verksamhet i ökad utsträckning på sådant som tillgodoser barnens behov. Det betyder ju inte att man särar ut barnen som en speciell grupp. Jag menar att det mycket gärna kan vara aktiviteter tillsammans med vuxna. Men det skall vara en medveten inriktning på att nå barnen — det är det vi eftersträvar. Jag kan inte förstå vad det är för fel i detta. Är vi inte, Ingrid Diesen, överens om att det är angeläget att skapa en bättre kulturmiljö för barnen? Har vi den utgångspunkten, då måste vi också bestämma oss för att göra någonting åt det. Och vi har lagt fram förslag i reservationen — de innebär ökade anslag men också ökade krav på institutionerna.
Herr talman! Ingrid Diesen försöker, precis som moderaterna vanligtvis gör, genom billiga formuleringar undvika en sakdebatt. Vad den här debatten gäller är ju hur vi skall förbättra kulturlivet i Sverige, hur vi skall kunna leva upp till de mål som riksdagen har satt upp när det gäller att motverka kommersialismens negativa verkningar och att stärka yttrandefriheten. Jag tvingas, herr talman, konstatera att moderaterna nu uppenbarligen helt har frångått dessa mål. De ställer inte längre upp bakom dem. Vad de vill är, som jag framhöll tidigare, att överlämna kulturlivet — precis som man på det ekonomiska området söker överlämna alltmer — åt marknadskrafterna, allt i Friedmans anda, och det i en tid då dessa kommersiella krafter tar ett allt starkare struptag när det gäller människornas vardag och arbetsliv.
Herr talman! Georg Andersson säger nu att han inte alls har talat om några öronmärkta pengar. Men i reservationerna krävs ju mer pengar på den ena sektorn efter den andra för kulturverksamhet bland barn och ungdom, och det måste väl vara att öronmärka pengar. Tidigare efterlyste Georg Andersson en politiskt ansvarig minister. Om jag inte är fel underrättad har vi ingen sådan under den här regeringskrisen. Men jag skulle vilja efterlysa en politiskt ansvarig opposition.

Herr talman! Det är naturligt att man, när man skall måla hotbilder, använder de svartaste färger som finns tillgängliga. Den klagosång som Georg Andersson och Eva Hjelmström tillsammans har stämt upp har följaktligen präglats av mycket mörka molltoner.

På framför allt två viktiga områden var man angelägen om att rätta till den tidigare snedbalansen i kulturlivet.

De reformförslag som har presenterats i årets budgetproposition bör ses mot bakgrund av att kulturområdet under de tre senaste budgetåren har tillförts friska reformmedel i storleksordningen 30, 50 resp. 15 milj.kr. Det högsta av dessa belopp, 50 milj.kr., kom till under den förkättrade folkpartiregeringens år och avsåg budgetåret 1979/80. Detta karakteriserades på sin tid här i kammaren av en ledamot tillhörande ett annat parti som ”den kraftigaste förstärkning från ett år till ett annat som vi har upplevt under den tid vi haft kulturpolitik i detta land”. Samtidigt fästes på ett särskilt sätt uppmärksamheten på barnkulturfrågan. Det var alltså under det år som av talare av olika kulörer brukar beskrivas som det förlorade året i svensk politik som kulturen fick en skjuts framåt i form av ökade ekonomiska resurser. Dessa finns med i den verksamhet som vi nu bygger vidare på och som vi i framtiden vill vidareutveckla. Årets kulturbudget är naturligtvis, precis som alla andra budgetar som i dessa dagar diskuteras i kammaren, en kulturbudget i kristid. Jag vill protestera mot utskottsordförandens påstående att i majoritetens skrivning inte finns förståelse för att det fortfarande finns behov som väntar på att bli tillgodosedda och som inte har kunnat klaras av i år. Jag vill gärna peka på några sådana områden och be ordföranden i kulturutskottet konstatera i utskottets betänkande att vi är medvetna om att det finns behov som ännu är otillfredställda och som alltså får hållas aktuella som en arbetsuppgift för framtiden. Det gäller det som har nämnts om utställningsersättning och visningsersättning, och det gäller den mycket viktiga frågan om författarpenningen, alltså det bidrag som kommer författarna till godo genom boklånen på biblioteken. Där har det skett en höjning varje år under perioden 1976-1980, Nr 138 och där sker en höjning också i årets budget. Onsdagen den Utskottet säger att det är angeläget att författarpenningen följer den 13 maj 1981 allmänna löneutvecklingen i samhället, men vi finner det inte möjligt för staten att utfärda några garantier för att det under alla förhållanden skall vara en absolut sådan följsamhet.

Det farligaste främlingskap vi har i vårt samhälle i dag är främlingskapet mellan generationerna. Kulturområdet har här en fantastisk uppgift att gå in och medverka till att det främlingskapet upphör. Det viktigaste när det gäller barnkultur är att institutioner och ansvariga för kulturlivet inte betraktar barnkulturen som något alldeles specifikt för sig utan ser till att det blir fråga om ett generationernas möte i deltagandet i kulturlivet, vilket område det än må gälla. Vad beträffar de konstnärligt arbetande människorna i vårt land är det ett mycket viktigt problem som tas upp både i en socialdemokratisk motion och i utskottsmajoritetens skrivning, nämligen kulturskattekommitténs arbete. Jag konstaterar med tillfredsställelse att den insinuanta skrivning som fanns i motionen från socialdemokratiskt håll inte återfinns i reservationen. I motion 1980/81:949 påstås nämligen att den viktiga frågan huruvida kulturarbetarnas inkomster skall räknas som inkomst av rörelse eller som ett annat slag av inkomst skulle negligeras av kulturskattekommittén. Det var en alldeles obefogad insinuation, som också tillbakavisats av utskottet, och reservanterna har tydligen tagit sitt förnuft till fånga och upprepar den inte i sin skrivning. Kulturområdet har fått en nettoökning, om än liten jämfört med de tre närmast föregående åren — jag nämnde siffrorna för dessa år: 30, 50 resp. 15 milj.kr. I år är det ett tillskott på 3,5 milj.kr., och man kan tycka att det är en liten ökning. Men antalet poster i statsbudgeten som i år över huvud taget har fått en nettoökning är mycket litet. Av hela den besparing på 770 milj.kr. som drabbade utbildningsdepartementet i höstens s.k. besparingsproposition gällde inte ett enda öre det egentliga kulturområdet. Naturligtvis kan den majoritet som har ansvaret för ekonomin inte mäta sig med socialdemokraternas och vpk:s storstilade bjudningar i storleksordningen 30-40 milj.kr. på det här området. Varifrån skall ni egentligen ta pengarna? De 750 miljoner som skulle sparas på försvaret och läggas in bl.a. på kulturområdet finns i varje fall inte längre. I det glada motionsskrivandet från socialdemokraterna och kommunisterna fanns inte utrymme för den insikt om lägets allvar som i varje fall under de senaste månaderna börjat prägla allt fler inlägg från socialdemokraternas sida i den allmänna ekonomiska debatten och som kan sammanfattas ungefär på följande sätt: Det krävs uppoffringar av alla. Kulturområdet kan i den = nuvarande ekonomiska situationen inte komma undan att dess budget har prägel av att det är en kulturbudget i kristid. Låt mig, herr talman, allra sist ändå starkt markera att majoriteten, så långt jag känner den — jag talar här naturligtvis framför allt för mitt eget parti — till alla delar ställer upp på 1974/75 års kulturpolitiska mål. Vi är medvetna om den spänning som finns mellan våra ambitioner och vår målsättning å ena sidan och de resurser som vid varje enskilt tillfälle står till buds å andra sidan. Den spänningen leder fram till en debatt inom våra egna led men också till en debatt med våra politiska motståndare. Det är nyttigt och nödvändigt att den debatten fortsätter, och en sådan debatt är det ju vi för just nu. Med det anförda, herr talman, vill jag på alla punkter yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Först om biblioteksersättningen: Det har skett en höjning varje år, säger Bertil Hansson. Ja visst, men samtidigt är det ett faktum att under alla de år som Jan-Erik Wikström varit kulturminister har författarna halkat efter lönemässigt i förhållande till andra grupper i samhället. Det är den nakna verkligheten. Sedan knöt Bertil Hansson an till vad Ingrid Diesen tidigare framhöll, nämligen att man inte skall dra någon skarp gräns mellan barnoch vuxenkultur. Det är naturligtvis riktigt att kulturen i sin helhet bör inriktas på just barnens och ungdomens behov. Men när man från de borgerliga partiernas sida hela tiden drar fram detta påstående undviker man att inse att barnen kräver särskilda åtgärder och resurser. Det blir helt enkelt en förevändning för att inte göra någonting på det här området. Man missar också det enkla faktum att det är skillnad på barn och barn. Det är skillnad på den kultur som erbjuds barnen i Lidingö och den kultur som erbjuds barnen i glesbygd och i Botkyrka. Det är i allra högsta grad en klassfråga, där invandrarbarnen är de som drabbas i första hand. 30-40 miljoner i utgifter tycker Bertil Hansson är ett nästintill oöverstigligt belopp. Det är 15 dagars försvarsutgifter. Bertil Hansson säger att försvarsbeslutet redan är fattat. Det är sant. Men man kan inte krypa bakom en dålig försvarspolitik för att försvara en än sämre kulturpolitik. Bertil Hansson påstår sig fortfarande stå bakom de kulturpolitiska målen. Men om han vill ge dessa mål ett reellt innehåll och verkligen vill värna om yttrandefriheten samt motverka kommersialismens negativa krafter, då skall han inte så bestämt avvisa alla de konkreta, positiva förslag som vi har ställt.

Herr talman! Ingrid Diesen konstaterade tidigare att det saknas en politisk ansvarig regering, och det vet vi. Somliga av oss har tyckt det länge. Nu diskuterar jag med en majoritet i kulturutskottet bestående av företrädare för de tre borgerliga partierna, och de tycks vara helt eniga. Bertil Hansson är också så hedervärd att han säger sig stå bakom allt vad utskottsmajoriteten skriver, och det är ju bra. Samtidigt hävdar han att man inte försöker fumla med de politiska målen. Men effekterna av den kulturpolitik som nu bedrivs och resultatet av det betänkande som ni nu förelägger riksdagen innebär ju att regionaliseringen försvagas. Det innebär också att ingrepp mot kommersialismens negativa verkningar försummas. Eftersatta grupper lämnas därhän. Detta är att överge de kulturpolitiska målen. Bertil Hansson försöker leva på gamla meriter från folkpartiregeringens storhetstid. Kanske ligger däri också en dröm om att återkomma i den situationen. Jag tror inte att det finns särskilt stor anledning att hänvisa till dessa meriter. Framför allt är det dagens situation vi diskuterar och måste ta ansvar för. När det gäller insatserna på barnkulturområdet saknar jag faktiskt uttryck för förståelse för våra krav i majoritetens skrivningar. Man säger helt kort, att de som i praktiskt arbete förvaltar resurserna får ansvara för att barnen tillgodoses med en rimlig andel. Man anger inte ens vad en rimlig andel är. Ansvaret för detta viktiga område överger man och flyr in i en diskussion om att det inte går att skilja barnkultur från vuxenkultur. I andra sammanhang berömmer ni er av att år 1979 ha lagt fram en särskild barnkulturproposition. I betänkandet hänvisas också till den, men den innehöll ju utomordentligt blygsamma förslag till insatser. Efter att ha studerat den har jag funnit att det på en rad områden, t.ex. regionmusikens, inte finns några extra resurser för barnkulturinsatser. Det är ju vad vi föreslår iår. Det går alltså inte att med hänvisning till den propositionen avvisa våra berättigade krav. Jag vill också kort säga att den här sifferexercisen är ganska ointressant, när man inte tar hänsyn till inflationen under senare år. Det reformutrymme på 3,5 milj.kr., som det nu talas om, är flera gånger om uppätet av inflationen.

Herr talman! Georg Andersson anser att utskottsmajoritetens skrivning saknar en förstående inställning till barnkulturen. Jag vill ifrågasätta det reella underlaget för ett sådant påstående. Vi har förtroende för de människor på det lokala planet som inom ramen för exempelvis riksinstitutioner eller kommunal kulturverksamhet kan bedriva verksamhet på barnkulturområdet tack vare statens insatser. Vi menar att det är deras uppgift att göra den prioritering som i varje enskilt läge måste till. Bara för att socialdemokratiska förslag om pengar till barnkulturen inte vinner bifall i kammaren kan de inte dra den slutsatsen att de får lov att upphöra med de insatser som har till uppgift att föra barnen in i kulturlivet. Det är nu det verktyg skall användas som vi politiker så ofta talar om: prioritering. Det är ingen konst, Eva Hjelmström, att prioritera när man har hur mycket pengar som helst. Det är heller inte någon konst att prioritera när man, som Georg Andersson, har 27 extra miljoner. Men prioriteringen skall till just i ett läge när man har att väga vad som är väsentligt. Då vore det djupt olyckligt om denna debatt om pengar till barnkulturen skulle leda till den slutsatsen att det får bli som det vill med barnkulturen, eftersom det inte blir några socialdemokratiska eller kommunistiska motioner bifallna på denna punkt. Vi tror inte att de ansvariga drar denna slutsats, men vi vill här varna för att detta tal om pengar till barnkultur kan leda till tankar åt det hållet.

Herr talman! Bertil Hansson hänvisar till det förtroende han har för dem som praktiskt handhar barnkulturfrågorna. Jag vill då fråga: Hur skall t.ex. museerna klara prioriteringen av barnen inom ramen för minskade resurser, resurser som f.ö. är upplåsta i fasta lokalkostnader? Utskottet har uppmärksammats på detta problem och försökt att ge en fingervisning om det till departementet. Men ni struntar i detta sammanhang i barnen och kastar över ansvaret på dem som nu skall hantera dessa blygsamma resurser. Får jag återanknyta till den tidigare diskussionen om övergivna kulturpolitiska mål. De socialdemokratiska förslagen angående utredning om kommersialismen bemöts med kalla handen av utskottsmajoriteten. För det första säger den nej till resurser för ändamålet. För det andra säger den att utskottet inte är berett att förorda att riksdagen framför några synpunkter på vad utredningen bör leda fram till. Det hör till historien att det är ett centralt kulturpolitiskt mål att motverka kommersialismens negativa verkningar. Men när det kommer till kritan vill utskottsmajoriteten inte göra någonting, inte ens göra ett uttalande om vad som i detta sammanhang är önskvärt. Varför denna tystnad? Har utskottsmajoriteten ingen åsikt i frågan? Är ämnet helt ointressant för de borgerliga utskottsledamöterna? Vi anser att utredningsuppdraget är angeläget och därför bör ges förtur. Det bör inriktas på bl.a. en utvärdering av den hittills förda kulturpolitikens effekter. Utredningen bör också överväga vilka åtgärder som är möjliga och nödvändiga på detta område samt upprätta en plan för framtida reformer, varvid särskilt skolans, folkrörelsernas och kulturarbetarnas roll skall beaktas. Detta är vad vi framför i vår motion. Men utskottsmajoriteten vill alltså inte ta någon som helst ställning, inte avge några som helst synpunkter. Jag tyder detta som ett ganska flagrant ointresse för ett av de i dag allra viktigaste kulturpolitiska målen. Jag vill därför fråga Bertil Hansson om han i dag kan instämma i de synpunkter som vi framför i motionen och reservationen 2.

Herr talman! Bertil Hansson påstår att vpk och socialdemokraterna har hur mycket pengar som helst. Men har man hur mycket pengar som helst behöver man faktiskt inte prioritera. Det är, Bertil Hansson, när man har litet pengar som det gäller att prioritera. Det är vad vi har gjort, och jag kan konstatera att det också är vad folkpartiet och de övriga borgerliga partierna har gjort. Vi har prioriterat kulturen och barns och ungdomars behov — ni har prioriterat försvaret och liknande utgifter. ”Den som saknar fantasi har ingen kontakt med verkligheten.” Det var en av inskrifterna, av Stefan Mählqvist, i samband med biblioteksaktionen. Det är uppenbart att Bertil Hansson saknar såväl fantasi som insikt i verkligheten. Om Bertil Hansson visste hur verkligheten för barnen och ungdomen ter sig i dag, inte minst i t.ex. Stockholms södra förorter, skulle han inte så lättsinnigt kunna avvisa vår diskussion och våra krav på barnoch ungdomsområdet vad gäller kulturen. Hur ser då verkligheten ut på det området? Ungdomsgårdarna har stängt. Biblioteken tvingas stänga eller minska sina öppethållandetider. Skolteaterverksamheten skärs ner, inte bara i Stockholms kommun utan runt om i landet. Gemenskap och kommunikation har alltmer fått ersättas av flipperhallar och prylar; de senaste åren är det tekniska massmediaprylar. Man överlämnar alltså barnen åt en kulturindustri, som förvandlat grundläggande mänskliga behov till varor och som utnyttjar barnen och ungdomen genom att ta struptag på dem och beröva dem såväl deras självkänsla som deras identitet. Nu vet jag — det skrev redan Jan-Erik Wikström i barnkulturpropositionen - att folkpartiet inte tycker att man ensidigt skall framhäva de negativa sidorna av kommersiell verksamhet. Folkpartiet tycker t.o.m. att genom denna kommersiella kulturindustri kan också bra saker komma fram. Jag skulle gärna vilja ha ett klarläggande från Bertil Hansson på den punkten, om han anser att detta står i överensstämmelse med riksdagens mål att motverka de negativa verkningarna.
Herr talman! Med den som likt Eva Hjelmström betraktar var och en som nalkas mig och har någonting att sälja som en trolig fiende är det svårt att föra en nyanserad diskussion om kommersialismen och kulturlivet. Jag vill fästa uppmärksamheten på att det talas om kommersialismens ”negativa verkningar”. Det måste betyda att det finns andra effekter, som man inte utan vidare kan sopa ihop med dem som är negativa. Och vi behöver inte överbevisa varandra om att de finns. Vi trorinte att man kommer åt detta problem med en mastodontutredning. Jag konstaterar att socialdemokraterna sedan några år har tagit ett steg tillbaka i denna fråga, i det att de inte längre hänger fast vid kravet på en parlamentarisk utredning om kommersialismens negativa verkningar. Där är vpk fortfarande sista man på skansen och försvarar envetet kravet på en sådan utredning. Det är inte på den vägen man kommer åt kommersialiseringen. Det finns möjligheter att skriva volymer om detta, men det bör iakttagas en sträng restriktivitet i det skrivandet. I utskottets betänkande uttrycks samma förtroende för kulturrådet som jagtidigare har talat om när det gäller inställningen till de lokalt ansvariga för den kulturella verksamheten. Vi hyser ett förtroende för kulturrådet och räknar med att man skall jobba vidare med den pågående utredningen, där man under budgetåret 1981/82 skall inleda en egentlig förstudie för att kunna belysa debatten från både ideologisk och ekonomisk synpunkt. Låt kulturrådet arbeta vidare med den målsättning man har och som utskottsmajoriteten för sin del ansluter sig till! Det är riktigt, Eva Hjelmström, att när man har hur mycket pengar som helst behöver man inte prioritera. Bevis för det finns i både socialdemokratiska motioner och vpk-motioner.

Herr talman!

Först, när det gäller utvecklingen av kultursektorn totalt, hälsar vi från centerns sida med tillfredsställelse att det trots det kärva ekonomiska läget ändå har funnits möjligheter att göra nya satsningar på kulturområdet. Delvis handlar det om ett reformtillskott, men framför allt har man genom omfördelningar och genom att inte låta kostnadsökningar kompenseras fullt ut fått möjligheter att göra ökningar på vissa, strategiska områden. På grund härav kommer vi för nästa år att få ökat stöd till de fria grupperna med 2,5 milj.kr. Totalt skall då stödet uppgå till i det närmaste 18,4 milj.kr. På barnfilmsområdet får Filminstitutet ökade resurser med 600 000 kr., och dessutom får konstnärsnämnden ökade medel till sitt förfogande för att stödja produktion av film. När det gäller biblioteksersättningen blir det en ökning från 30 till 32 öre för lån av originalverk. Som redan har framhållits har biblioteksersättningen höjts varje år sedan 1976. Vi hade från centerns sida gärna sett en ytterligare ökning, men den totala ekonomiska ramen har ju inte gett utrymme till det. Dessutom införs ett nytt distributionsstöd till bokhandeln på totalt 1,6 milj.kr. Det kan också förtjäna att påpekas att man inom biblioteksområdet har fått möjlighet att inrätta depåfunktioner vid lånecentralerna i Stockholm, Malmö och Umeå. Regeringen föreslår att ett belopp på 955 000 kr. förs över för att möjliggöra detta — f. ö. ett förslag som kommer från folkbiblioteksutredningen. Till dessa insatser kommer också den stora byggnadsvårdsreformen med ett belopp på totalt 13,4 milj.kr. Det är att räkna med att ytterligare 5 milj.kr. skall tillföras detta stöd under budgetåret efter det närmast kommande. Detta är något som vi från centerns sida anser är välkommet, därför att vårdoch underhållsinsatserna på denna sektor ju länge har släpat efter. Det är en ganska dyster bild som man inte minst från socialdemokratiskt håll har målat upp när det gäller barnkulturområdet. Jag vill betona att vi för vår del ändå tycker att det har hänt en del på denna sektor sedan 1979. I sin skrivning betonar också utskottsmajoriteten vikten av att detta arbete går vidare ute på fältet. Dessutom bör det kanske också nämnas att man från kulturrådets sida kommer att göra en sammanfattande beskrivning av vad som har skett sedan dess. Kulturrådet har för avsikt att inför budgetåret 1982/83 lägga fram ett förslag på grundval av de hittills vunna erfarenheterna. Man kommer alltså från kulturrådets sida att lyfta fram barnkulturfrågorna speciellt i budgetsammanhang. Det finns skäl att betona att det är angeläget att man på alla håll inom ramen för tillgängliga resurser fortlöpande tar ett ansvar för att ge barnkulturfrågorna tillräckligt utrymme. Tillfälliga anslagshöjningar — i det ekonomiska perspektiv vi ser framför oss — löser på inget sätt problemen på barnkulturområdet, utan det gäller här att ha en fast kurs för framtiden och även se till vad man kan göra inom ramen för tillgängliga resurser. När det gäller det kulturkommersiella fältet kommer, som framgår av kulturutskottets betänkande, kulturrådet med det snaraste att inleda en förstudie.

Sedan får man väl se vilka resurser som kan behövas för att utredningsarbetet skall kunna fullföljas. När det gäller videovåldet utgår jag från att vi snart kan återkomma till det i en debatt här i kammaren när konstitutionsutskottet har behandlat det regeringsförslag som har lagts fram i lagstiftningsfrågan. Då får vi väl också se var de olika partierna står. Jag vill bara peka på att vi från centerns sida länge har uppmärksammat detta område. Det föreligger också ett flertal motioner från vårt håll där det betonas att det är viktigt att nu vidta åtgärder som ger effekt och att man också på längre sikt, inte minst i yttrandefrihetsutredningen men också i videogramutredningen, bedriver arbetet på ett sådant sätt att man kan motverka de negativa tendenser som kan ses här. Det är bra att man från socialdemokratiskt håll nu börjar ta dessa frågor på allvar. När vi först tog upp dem, för fem sex år sedan, var intresset på socialdemokratiskt håll obefintligt. Det är bra om vi nu är överens om att detta är ett viktigt område att sätta in åtgärder på. Herr talman! När det gäller kulturutskottets betänkande i övrigt anser jag att det finns vissa punkter som förtjänar att lyftas fram. Först vill jag säga att jagser ett värde i att vi i utskottet i enighet har avvisat den framstöt, i form av en enskild moderatmotion, som har gjorts om mer genomgripande förändringar inom kulturpolitiken. Även de moderata ledamöterna i kulturutskottet har således ställt upp på en skrivning, där utskottet avvisar en sådan omprövning. Hur långt samstämmigheten i utskottet kan bestå framöver vågar jag inte uttala mig om, men det finns skäl att framhålla att det ändå ligger ett värde i om det råder enighet om de grundläggande riktlinjerna för den statliga kulturpolitiken. Det är angeläget att 1974 års kulturpolitiska mål ligger fast — på den punkten vill jag helt ansluta mig till vad Bertil Hansson tidigare har sagt. Detta är viktigt, inte minst med hänsyn till de ekonomiska perspektiv vi har framför oss. I hög grad kommer arbetet att handla om prioriteringar, och det gäller då att se till att de positioner på det kulturpolitiska fältet som uppnåtts sedan 1974 inte går förlorade. Detta gäller i hög grad decentraliseringsmålet, där framgångar har nåtts men där man i olika delar av landet har kommit olika långt i utvecklingen av kulturpolitiken. I vissa fall har man kommit långt med att bygga upp institutioner av länskaraktär, medan man i andra län fortfarande släpar efter. Också här bör vi sträva efter att skapa så långt möjligt jämlika förutsättningar för kulturlivet i alla delar av landet, och därför måste decentraliseringsmålet spela en avgörande roll för det kulturpolitiska handlandet. Jag vill fästa uppmärksamheten, förutom på de reforminsatser som ändå görs under det kommande året och som har betydelse i detta sammanhang, också på markeringar som utskottet gör. Det gäller bl.a. det regionala musiklivet. Det är angeläget att musiklivet ges bättre möjligheter att bedrivas ute i länen. Ett utredningsförslag med denna inriktning är också snart att vänta. Sedan vill jag, herr talman, rikta uppmärksamheten på vad utskottet enhälligt har sagt om länsmuseerna. De är viktiga basinstitutioner i länen och kan tillsammans med organisationer, inte minst hembygdsrörelsen, göra mycket stora insatser till fromma för kulturlivet. Utskottet har understrukit vikten av att länsmuseernas verksamhet utvecklas även fortsättningsvis. Jag hälsar också med tillfredsställelse att vi i anslutning till en centermotion om det nordiska kultursamarbetet har framhållit den roll som Föreningen Norden har i sammanhanget. Även i det nordiska kultursamarbetet måste strävandena till decentralisering och stöd av organisationsliv spela en framträdande roll. Sammanfattningsvis, herr talman, måste under det närmaste budgetåret 1974 års kulturpolitiska mål ha en avgörande inverkan på hur man hanterar de medel som riksdagen i dag kommer att ställa till förfogande för kulturändamål men också på alla de diskussioner som skall föras om fortsatta prioriteringar. 1974 års kulturpolitiska mål måste ligga fast. Det är angeläget att vi får en så stor och bred uppslutning kring detta som det någonsin är möjligt. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! I det här utskottsbetänkandet behandlar vi bl.a. socialdemokratiska motioner om bättre villkor åt konstnärer och konsthantverkare och därmed åt konst och kultur i allmänhet, men kanske främst kulturpolitiska åtgärder riktade till förmån för barnoch ungdomsgrupper. Jag tänker här i likhet med Georg Andersson redovisa en del bakgrunds material till våra viktiga motioner 1257 och 1251 på det här området. Det sägs ofta och ibland utan särskilt djup, att ungdomen representerar framtiden. För hela samhället är ungdomen naturligtvis en resurs som kan utvecklas eller förslösas. Det är bakgrunden till vår kulturpolitiska motion om barnoch ungdomskultur. Vi konstaterar till en början att verkligheten inte står stilla. Som medlemmar i ett socialistiskt reformparti vet vi att vi lever i ett klassamhälle. I detta samhälle är det vår uppgift att förändra villkoren i riktning mot ökad jämlikhet. Det betyder i första hand att vi måste ställa oss bakom krav på grundläggande förändringar av de produktionsförhållanden som skapar orättvisorna och ojämlikheterna. Men det betyder naturligtvis också att vi fortlöpande och konkret måste angripa de uppenbara orättvisorna såsom dessa avtecknar sig i nuet och som då ofta drabbar de sämst ställda och mest utsatta i klassamhället. På det sättet sökte vi under 1950 och 1960-talen förändra skolan så att arbetarbarnen skulle få ökade möjligheter att genomföra en längre och kvalitativt värdefullare kunskapsinhämtning än vad förkrigstidens ojämlika skola kunde erbjuda dem. Och under 1960 och 1970-talen sökte vi genom ett intensivt bostadsbyggande förbättra boendemiljön för att därigenom skapa bättre villkor åt arbetarklassens familjer och de barn som dessa har ansvaret för och som vi naturligtvis har det politiska ansvaret för. Ett sådant reformarbete mitt inne i ett kapitalistiskt samhälle kommer då med nödvändighet att struktureras dialektiskt. Det blir vanskligt att genomföra, eftersom varje gott initiativ kommer att bära fröet till sin motsats inom sig. Därför måste vi fortlöpande hålla utvecklingen under observans och vara beredda till omprövning av vår politik. När det därför gäller barns och ungdomars levnadsvillkor är det naturligtvis nödvändigt, konstaterar vi i vår motion, att bygga upp ett bevakningssystem som löpande över tiden ger underlag för kvalitativa bedömningar av barns och ungdomars villkor i samhället och av reformeffekterna. Redan genom de undersökningar som gjorts vet vi en hel del om dessa effekter. Vi vet genom låginkomstutredningens resultatredovisning från början av 1970-talet, att bostadsmarknaden kommit att präglas av sammansatta tendenser. Bostäderna har blivit rymligare, men boendesegregeringen har tilltagit. Arbetare bor för sig och medelklass/överklass för sig. Det påverkar givetvis barnoch ungdomskulturens klassmässiga utformning och skapar nya förhållanden, som på en gång innebär konservering av gamla mönster och uppbrott in i nya och än mer segregerande system. Så hart.ex. Eva Lis Bjurman i dagarna redovisat ett intressant material, som jag gärna vill referera till riksdagens protokoll. Hon är etnolog och har forskat i segregerad boendemiljö i Storstockholmsområdet. Barn och barn kallar hon sin undersökning, och hon konstaterar kallt att klassamhället med dess effekter lever kvar även i det vi i dag med litet blandade känslor kallar välfärdssamhället. Hon ser också följderna av de tilltagande segregeringarna för barnens del och för deras möjligheter att utforma en barnoch ungdomskultur utifrån helt skilda förutsättningar. De resultat hon lägger fram är sammansatta och långt ifrån entydiga, men de ger ett realistiskt utgångsläge för en debatt, en debatt som Bertil Hansson alldeles nyss efterlyste och som vi naturligtvis är beredda att ställa upp på. Men det är en debatt som då, Bertil Hansson, kommer att pågå under stora delar av 1980-talet och under den stagnation som väntar oss framöver. Det är också en debatt som kommer att föras mellan en vänster och en höger som har olika förtecken och som ser olika på de här problemen. I den debatten har Bertil Hansson valt att ställa sig på högerkanten. Han kommer då naturligtvis också att få föra debatten från det utgångsläget under resten av 1980-talet. Det är trots allt glädjande att notera att både Bertil Hansson och andra borgerliga representanter i dag ställt sig bakom 1974 års kulturpolitiska proposition, som socialdemokraterna väsentligen svarade för. Den som växer upp i norrförort har helt andra förutsättningar än den som växer upp i söderförort, säger Eva Lis Bjurman. Det är klart att det jag nu refererar kommer att te sig olika för människorna i söderförort och norrförort. De kommer att känna igen sig på olika sätt. Det är inte säkert att Ingrid Diesen känner igen det här materialet på samma sätt som t.ex. Bertil Hansson gör som vuxit upp i Göteborg. Men jag känner igen materialet, för det finns på precis samma sätt i Göteborg. Jag är övertygad om att ifall Bertil Hansson hållit ögonen öppna under de senaste 30 åren så kommer han också att känna igen det som jag säger nu. I norr, säger Eva Lis Bjurman, håller medeloch överklass till och i söder arbetarklass och lägre tjänstemän. De förra bor i välordnade villasamhällen med goda utrymmen inne i bostaden och goda grönområdestillgångar kring boendemiljön. De senare bor i hyreshus med lägenheter på 2 eller 3 rum och med en betydligt hårdare kringmiljö utan tillgång till fria ytor och skog. Gården och gatan blir då lekplatsen. Barnen norr är relaterade till medeloch överklassens normer och villkor, och det innebär från föräldrarnas sida en medveten satsning på anpassning till den rådande strukturens konkurrens och tävlingsvillkor. Dessa barns föräldrar accepterar kapitalismens och marknadshushållningens betingelser och känner sig säkra på att kunna hantera de levnadsvillkor som denna struktur skapar. De uppfostrar sina barn att ta över arvet. Därigenom blir deras barn framgångsrika i en skola som slår ut de ”sämre” genom betyg och tävlan. Men de blir, konstaterar Bjurman torrt och tvärtemot konventionellt tänkande, varken ”lyckligare” eller i egentlig mening kulturbärare därigenom. De blir konsumenter av en redan etablerad och av styrande vuxna skyddad och formad kultur, föräldrarnas klasskultur, som de övertar. Dessa barn har tillgångar som helt eller delvis saknas i söderförorterna. De har sina rejäla bostäder, de har sina grönoch lekområden, de har sina skolor med identitet mellan föräldrarnas och lärarnas-skolledningens värderingar, och deras anpassningsprocess är en process i skenbar frihet, men styrd med vänligt fasta händer av de vuxna. De leker sällan i grupp, men ofta två och två. De tränas till individuella färdigheter och anpassas till konkurrens och tävlan. Föräldrarnas läsvanor styr barnens läsvanor. De är som arbetarbarnen utsatta för kulturkommersialismens massmediatryck och utslätning passivering. Men deras föräldrar har något att sätta emot och kan erbjuda Nr 138 alternativ. Dessa barns styrka byggs upp kring föreställningen att de skall Onsdagen den lyckas som individer i kamp och konkurrens med andra individer och att 13 maj 1981 detta är bra för dem. De skall underförstått bli en ledande elit i det näringsliv som väntar dem efter utbildningstiden, och då belönas de med bättre jobb och även bättre inkomster. På kulturlivets område prioriteras det individuella som styrka och glädje för dessa barn. Goda erfarenheter av naturresurser byggs upp. Tillgång till sport och friluftsliv i skog och mark liksom på vatten tryggas genom aktiviteter som tennis och skidsport, genom upplevelser och vinnande av färdigheter i samband med fjällvistelser, genom segling, där havet utnyttjas som resurs, osv. Upplevelser av musik genom träning av egenfärdigheter erbjuder alternativ som motvikt till masskulturens kommersialiserade mediastruktur, med dess inbyggda passiveringstendens. Och bakom står jag-starka och ekonomiskt starka föräldrar, som har resurser att styra och sätta emot och som upplever styrka i en förmåga att hantera strukturens både goda och dåliga sidor. Dessa barns tillgångar, på gott och ont, saknas i söderort. Där lever arbetarbarnen sitt liv. De ekonomiska förbättringarna genom den högre produktiviteten har medfört, säger Bjurman, att barnen i båda kategorierna har tillgång till fler leksaker och prylar än i tidigare generationer. Men de välsituerade föräldrarna i norr ger sina barn pedagogiska leksaker eller styr fram sådana till dem. Det kan gälla mekanooch legobyggsatser, ångmaskiner, laborationslådor osv. På sportens område blir det skidor och skridskor, seglingsjollar och prylar för ridsport. I stället för bandspelare blir det egna instrument för musicerande. I söder släpps barnen fria med sina upptåg och fickpengar. Också det är en fråga om gott och ont, men med helt andra förtecken, Bertil Hansson. Barnen i södermiljöer, med den hårda och sterila gårdsplanen och gator med hög trafikintensitet men i avsaknad av de stora och fria grönoch skogsområdena, är hänvisade till sig själva och sin inneboende skaparkraft. De leker sina egna lekar, ofta traderade från tidigare generationer, men omskapade och mixade genom nya möjligheter och erfarenheter till vår tids lekar. I en viss mening blir dessa lekar kulturskapande lekar i gemenskap. De är inte styrda av de vuxna — en sådan styrning orkar de vuxna i dessa kategorier inte med. Därigenom blir deras barn på något sätt mera kulturbärare än norrbarnen, säger Bjurman. Mot deras kulturskapande kraft sätter då i stället den kommersiella kraften in med sin massmediaoch skvalkultur, som fångar in barnen via deras köpkraft i söderförorternas kalla och spekulationsinriktade köpcentra, som det knappt ens finns annat än materiella antydningar till i norrförorterna. I dessa köpcentra saluförs popmusiken genom kassetter och bandteknik. Söderförorternas barn efterfrågar inte och tränas inte heller till eget musicerande. Man passiveras. Så sker också på sportlivets område. Här räcker inte föräldrarnas resurser eller ekonomi till. Naturen som källa till glädje och vederkvickelse bakom gårdens och gatans sterila värld blir inte 35 tillgänglig som resurs för dessa barn, varken genom egenaktivitet eller genom fostran via föräldrarna. Så erbjuds barnen att leva i två världar mitt i ”välfärden”, vilken då kommer att befästa klassamhället genom skilda möjligheter och skilda resurser. Välfärd kan alltså tolkas mångtydigt. Den betyder olika saker med hänsyn till olika klassers krav och villkor. Och vi som vill avskaffa klassamhället och ersätta det med ett annat och jämlikare samhälle måste analysera både vad vi vill med våra reformer och effekterna av dem. Det är därför vi nu vill satsa på barnkultur. De ekonomiska resurserna i ett samhälle som har en stagnerande ekonomi ger inte de bästa utsikterna för en sådan satsning genom konkreta penninganvisningar — det har konstaterats. Det oaktat är det fråga om att börja en ny satsning, och det är vad vi nu önskar göra. Det betyder också satsningar på goda villkor när det gäller de konstnärer och konsthantverkare som deltar i strukturens utformning och som kan ge kvalitativa alternativ till kapitalistisk kommersialism. Museer och bibliotek liksom skola är sådana resurser som behöver stärkas och värnas. Om det är så att bibliotekens utrustning byggs upp kraftigare och bättre till förmån för barnen i Eva Lis Bjurmans norrstruktur, då måste, menar jag personligen, också mitt partis inställning förändras till den bibliotekslagstiftning som vi nu stöder. Den bibliotekslagstiftningen måste brytas upp, och politisk kraft måste sättas in för att vägleda och styra kommunernas klassmässigt snedstyrda kulturpolitik på det här området. På samma sätt är det nödvändigt för oss att stärka museer och skola, som också är hörnpelare i samhällets resursuppbyggande för barnens och ungdomarnas utvecklingsmöjligheter. Skolans kulturaktiviteter, som nu gynnar barnen i norrskolor med bättre resurser till egenaktiviteter på konsthantverkets område, på musicerandets område, på sportlivets område och på läsvanornas område med bättre rustade skolbibliotek, måste då brytas om, så att dessa krafter också står till förfogande för barnen i söderorterna. Och ”söderorter” finns naturligtvis — det har konstaterats — över hela landet. Vi måste vara beredda till omprövningar där vi inte lyckats. Och där vi lyckats måste vi ständigt i klassamhället på nytt värna och försvara de vunna framgångarna. Ingenting är lättare — det har vi under stagnationens år och under borgerligt regerande sedan 1976 fått lära oss — än att riva ned vad som redan har vunnits. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till samtliga s-reservationer som är knutna till det betänkande vi nu behandlar och med särskild adress till punkterna 18, 19, 20 och 21. I dessa punkter tar vi upp villkoren för Konstfrämjandets möjligheter att rikta särskild aktivitet till barn och ungdomar på bildkonstens område men också till ett stärkande av museernas ställning som grundresurs för orientering och kunskapsuppbyggande till alla grupper i samhället — och därmed skapa alternativ till masskultur och passivering. Också konstnärskooperativen är intressanta både genom den form av kollektiv samverkan som de erbjuder sina utövare och genom de alternativ deras kulturoch konstskapande erbjuder gentemot smakförskäm ning och massproducerad enfald som kapitalistisk maktkultur erbjuder. I detta arbete, herr talman, är även de borgerliga politikerna välkomna att delta, dvs. de som förstår att även den ”bättre” kulturdrill inom ramen för det normmönster som Eva Lis Bjurman tecknar i sitt material Barn och barn också innebär betydande nedbrytningsprocesser för de barn och ungdomar som utsätts för den. Barnen behöver uppbrott och utveckling från kultursituationen sådan som den nu är anpassad till förhållandena både i norr och i söder.
Herr talman! Det är alltid intressant att höra Lars-Ingvar Sörensons inlägg, vare sig diskussionen gäller kommunalpolitik eller rikspolitik. Han går ganska rakt ut med en socialistisk beskrivning av verkligheten. Hans kamera ger emellertid bilder som jag har litet svårt att känna igen, oavsett om de föreställer vår gemensamma hemkommun eller förhållandena här i Stockholm. Den som liksom jag bor på Söder är väl inte helt överens med Lars-Ingvar Sörenson, när han fotograferar verkligheten där och ger den en så mörk beskrivning rent generellt som han gjorde i sitt anförande. Lars-Ingvar Sörensons socialistiska samhällssyn förledde honom till samma felaktiga slutsats beträffande biblioteksverksamheten som den Georg Andersson drog när det gällde kommersialismen. Lösningen ligger inte i det senare fallet i någon stor utredning och inte heller i det förra fallet i en bibliotekslag.

Om det är så, finns det anledning att sätta frågetecken för principen som sådan. Men, Lars-Ingvar Sörenson, min erfarenhet från Göteborg är den rakt motsatta. I de stadsdelar där jag lika väl som Lars-Ingvar Sörenson vet att klyftorna är stora, ja, oacceptabelt stora, förfogar skolan över i förhållande till barnantalet klart överdimensionerade både kulturella och andra resurser. Sådana klyftor finns både i det nationella och i det internationella perspektivet. Jag vill försäkra att det inom mitt parti finns en redlig strävan att ställa upp för att minska dessa klyftor. Jag lämnar därhän på vilken kant jag befinner mig, vänster eller höger. Just nu känns det ganska naturligt att påminna Lars-Ingvar Sörenson om att det också finns någonting som heter mitten.
Herr talman! Jag tycker att det var intressant att höra Bertil Hanssons deklaration att han inte riktigt kände igen den beskrivning som jag gjorde mig till tolk för genom att referera ur Eva Lis Bjurmans bok. Detta visar på något sätt ganska tydligt att det, som ni säger, finns klassmässiga hinder som gör att vi inte kan se verkligheten på samma sätt. Jag ser verkligheten på mitt sätt och ni ser den på ert. Ni menar att jag ser verkligheten på ett felaktigt sätt, därför att jag skulle vara ideologiskt förankrad på fel ställe. Från min utgångspunkt kan jag naturligtvis replikera att jag anser att ni ser felaktigt på verkligheten på grund av att er ideologi hindrar er att se verkligheten som den egentligen är. Det är möjligt att ni är nöjd med förhållandena sådana de nu är eller att ni såsom varande mittenman försöker ha förhållandena under observans och förbättra dem. Liberalerna har ju i den här strukturen en tradition att försöka medverka till en utbyggnad av välfärdssamhället och vill på något sätt profilera sig annorlunda än t.ex. moderaterna eller de starkare konservativa krafterna i samhället.

De materiella resurserna, liksom också de metodologiska resurserna i de här ”söderortsområdena” i Göteborg, är inte tillräckliga för att kunna betyda någonting, utan resurserna blir ofta antingen oförbrukade och till ingen nytta eller också, som jag nyss sade, helt otillräckliga. Detta är de verkliga förhållandena. Det finns också en annan sak som det är viktigt att se på. Vad som sagts gäller ju inte bara Göteborgsoch Stockholmsområdena utan också kringstrukturen i länen. Vi är ju nödsakade att arbeta så, att vi håller de här förhållandena under observans. Det skulle vara intressant att höra Bertil Hansson säga någonting om det andra i Eva Lis Bjurmans budskap, nämligen detta att den hårda, strukturerade lekform och kulturskapande form som föräldrarna i norrförorten erbjuder sina barn inte heller den är så särskilt bra. Om detta sade ni ingenting.
Herr talman! Jag kan till stor del instämma i beskrivningen av vissa hem som har det gott ställt när det gäller ekonomiska resurser. Det materiellt goda är inte det väsentliga för barnens uppväxtklimat.

Detta visar att bilden inte är så statiskt entydig som bilden av det Sörensonska klassamhället tycks vara.
Herr talman! Bertil Hansson har missat en del av den viktiga poängen i detta sammanhang om han, när det gäller bearbetningen av det material det är fråga om, bara hänvisar till det materiellt goda. Det handlar ju i många fall. Nr 138 mindre om det. Självfallet är det en förstärkningsresurs som behövs för att Onsdagen den man skall kunna uppfylla intentionerna i vad som kallas för borgerlig 13 maj 1981 elituppfostran. En annan sak är ju att man stressar barnen ini en tävlingsoch konkurrenssituation som inte alls är lycklig för dessa barn. På så sätt kommer barnen att anpassa sig till ett samhälle som fortsätter att struktureras med en likartad konkurrensoch tävlingsmentalitet som inte är lycklig vare sig för dessa barn eller för barnen i söderort. Detta kulturmönster, som de resursstarka människorna står bakom, kommer då på sikt också att bli det tongivande i samhället, och det kommer att kräva sin tribut även av arbetarbarnen i söderort. Den delen av problemet tog Bertil Hansson inte alls upp. Jag vet väl att också arbetarbarnen börjar få del av det materiella, men det är inte det som är ledande och styrande i strukturen.

Herr talman! Problemen i vårt samhälle är väl bekanta för riksdagens ledamöter. Vi har ofta diskuterat ungdomsarbetslösheten, alkoholoch drogproblemen, misshandel och våldsinslag som har blivit både fler och råare. Många människor upplever maktlöshet och likgiltighet. Förutsättningen för engagemang och aktivitet hos människor är att de känner en vilja till förändring, en tilltro till den egna förmågan samt att de får insikt och kunskap om verkligheten. Hur — och med vilka medel — kan människor då väckas till insikt, stärkas till att ta initiativ? Ja, naturligtvis måste det ske på många vägar. Språket och tillgången till ett språk är den viktigaste vägen för kontakt och kommunikation. Men det är ett faktum att många svenskar, framför allt ungdomar, i dag är ordfattiga. De förstår inte komplicerade texter. Därför blir kroppsspråket, förmågan att uttrycka uppfattningar och känslor även med annat än ord, så mycket viktigare. Här har framför allt teatern en stor uppgift som folkbildare. Tillgången till en levande teater är en viktig del av yttrandefriheten. Den av riksdagen fastlagda målsättningen för kulturpolitiken har, som påpekats i debatten, resulterat i en ökad spridning av teater till skolor, förskolor och föreningar på allt fler platser i landet. Ett intensivt och spännande utvecklingsarbete pågår inom teatern i olika projektformer, i samverkan med amatörgrupper och inte minst konstnärligt, och då kanske framför allt inom barnteaterområdet. Jag vill kort kommentera vad Ingrid Diesen sade när det gäller barnteatern — hur viktigt det är att teatern fångar fantasin och stimulerar medvetenheten. Ingrid Diesens inlägg speglade faktiskt en djup okunnighet om vad som sker inom framför allt barnteaterområdet. Den bild hon gav stämmer inte med utvecklingsarbetet — och de nya konstnärliga uttrycksformer som så spännande utvecklas inom teaterområdet. Jag vill hävda att svensk barnteater i dag befinner sig i en utvecklingsprocess som väcker stort intresse 2 RR 39 långt utanför våra gränser. Som jag redan framhållit har den av riksdagen fastlagda målsättningen för kulturpolitiken resulterat i ökad spridning av teaterutbudet. I tider av ekonomisk åtstramning är det nödvändigt att kulturverksamheten ges en hög angelägenhetsgrad. Det var ingen tillfällighet att Riksteatern skapades 1933 under den svåraste depressionen i mannaminne som vårt land genomgått. Kulturverksamhet frigör människors handlingskraft och banar väg för en bättre samhällssolidaritet. Reaktionerna på förslaget i årets budgetproposition inom teaterområdet har varit många och kraftiga från hela landet. Utskottsmajoriteten uttalar förståelse för denna oro men hänvisar till nuvarande ekonomiska läge och följer strikt propositionens förslag. Av skrivelser till utskottet framgår att de mindre regionteatrarna hyser oro inför framtiden, då utbyggnadstakten är på väg att helt stagnera.

I detta femårsperspektiv kommer utbudet till svissa orter att bli ett minimum eller helt upphöra om några år. De med frivilliga krafter uppbyggda lokala teaterföreningarna måste på många håll läggas ner i brist på produktion. Idén med Riksteatern som en garanti för ett decentraliserat och varierat teaterutbud skulle spolieras.” Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg denna Riksteaterns skrivelse till utskottet och ställa den i relation till Anna Eliassons inlägg, där hon ville slå vakt om landsortens möjligheter att ta del av en regional kulturverksamhet. Teaterverksamheten är till 90 2 bunden till löner, lokalhyror och transporter. Den ålagda prutningen med 2 96 innebär alltså att en femtedel av den faktiskt påverkbara kostnaden måste prutas bort. Det uppger Svensk teaterunion-Svenska ITI, som representerar 38 teaterinstitutioner och organisationer. Svenska teaterförbundet påpekar att nedskärningarna främst drabbar landsorten och barnoch ungdomsteatern genom kraven på ökade biljettintäkter. Ett större publikunderlag garanterar säkrare inkomster och teatern tvingas till centralisering. Möjligheterna till utveckling, nyskapande och experimentarbete försvåras. Och framför allt: den redan stora arbetslösheten på teaterområdet ökas ytterligare. Svenska teaterförbundet skriver att ”tanken att ta ifrån teatrar grundbidrag för att därigenom finansiera anslag till en ny teater måste direkt tillbakavisas”. De fria gruppernas svåra situation kan medföra att de i stället för att vara ett alternativ till kommersiell kultur själva blir en del av det kommersiella utbudet. Redan vid behandlingen av förra årets budgetproposition påpekade beslut om nytt bidragssystem för teaterinstitutioner innebar att staten tog på Onsdagen den sig ett stort ansvar för att stimulera tillkomsten och utvecklingen av nya 13 maj 1981 regionteatrar. Detta beslut måste fullföljas.

De större teaterinstitutionerna måste då förutsättas fortsätta sitt utvecklingsarbete inom nuvarande ramar.” Socialdemokraterna påpekade vidare att planeringsarbetet för inrättandet av nya regionteatrar låg långt framme i flera län, och de betonade vikten av att arbetet kunde förverkligas. Regeringen har nu givit kulturrådet i uppdrag att redovisa om det är motiverat att inom ramen för ett oförändrat antal grundbelopp göra en annan fördelning mellan teaterinstitutionerna och om det därvid skulle kunna bli möjligt att ge grundbidrag till en ny institution i Gävleborgs län. Kulturrådet samlade samtliga regionteatrar till en hearing för att diskutera förutsättningarna. Åter påpekades då från de små teaterinstitutionerna svårigheterna att bedriva verksamheten med nuvarande resursramar. Det uttalades t.o.m. att om resurserna ligger kvar oförändrade i fem år, kan dessa institutioner inte överleva. Vid de stora institutionerna — stadsteatrarna — finns ett stort glapp mellan statsbidragens storlek och de kommunala bidragen. Stora Teatern i Göteborg varslar 50 anställda till 1 december 1982. Teatern har 311 årsverken, dvs. faktisk personalresurs, om man skall uttrycka det litet förenklat. Men för 1981/82 medger kommunen endast 280 årsverken, alltså motsvarande det antal grundbelopp som staten har medgivit för Stora Teatern. Följden av att kommunen nu tvingas spara blir alltså en betydande arbetslöshet. Malmö Stadsteater har 352 grundbelopp men 450 årsverken, och kommunen begär nu ytterligare 98 grundbelopp, helt i enlighet med den överenskommelse och de premisser som statsbidragssystemet grundar sig på. Verkligheten är alltså den att kommunerna även vid kraftiga nedskärningar egentligen har en fordran på staten, som inte följt med och tagit sin del av kostnaderna som förutsågs när statsbidraget infördes. Att starta en ny regionteater genom att ytterligare skära ned statsbidragen till befintliga teatrar skulle vara den sämsta utgångspunkt en teater kunde ha. Den skulle då bli gökungen som kastade ut de andra ur boet. Inrättandet av den nya länsteatern i Gävleborg har enligt en skrivelse till kulturutskottet föregåtts av ett mycket omfattande och kostnadskrävande planeringsarbete. I planeringen har också ingått att försäkra sig om att teatern garanteras ändamålsenliga och funktionella produktionslokaler och rimliga arbetsvillkor. All planering har skett i samförstånd och i nära kontakt 4l med statliga myndigheter och departement. Statens synpunkter har i flera stycken varit vägledande för utredningen, inte minst vad gäller dimensioneringen och vikten av förberedande planering. Dessa kontakter har aldrig givit anledning att befara att statens praxis vad beträffar bidrag till nystartade regionteatrar skulle brytas i och med budgetåret 1981/82. Arbetarbladet har vid förfrågan till länets samtliga riksdagsmän fått klart besked att samtliga borgerliga ledamöter ämnar gå emot inrättandet av en regionteater i Gävleborg. Gunnar Björk i Gävle svarar korthugget: ”Finns det inga pengar så finns det inte.” Men nu är frågan: Finns det pengar? I budgetpropositionen har utbildningsministern skrivit följande på s. 20: ”Jag föreslår att ett belopp om 3 milj.kr., vilket frigjorts genom vissa omdisponeringar inom statsbudgeten, förs upp under detta anslag för att stå till regeringens disposition för särskilda ändamål av allmänkulturell natur. Jag avser att senare återkomma till regeringen med förslag rörande användningen av ifrågavarande medel.” Vid föredragning i utskottet uppgav statssekreterare Ulf Lundin att medlen var reserverade för ett alternativt kungörelseförfarande för patentoch registreringsverkets bolagsbyrå i stället för som nu i Postoch Inrikes Tidningar. Inkomsterna från annonseringen går nu till Svenska Akademien för en utredning om en svensk ordbok. Pengarna hade överförts från handelsdepartementet och skulle enligt överenskommelse mellan departementen innehållas om ingen förändring av akademiens inkomster inträffade. I brev till utskottet den 12 februari meddelar statssekreterare Lundin: ”Eftersom Svenska Akademien alltså inte kommer att behöva ett bidrag från det s.k. kulturmedelsanslaget, får jag anhålla att det på anslaget uppförda beloppet om 3 milj.kr. ej tas i anspråk av riksdagen. Regeringen kommer att i vårens regleringsbrev innehålla beloppet.” Det är en märklig situation! Vi har ett regeringsförslag i budgetpropositionen, där det finns 3 milj.kr. som ministern skulle tala om senare hur han skall använda. Regleringsbrevet har inte kommit, men det har kommit ett brev från en statssekreterare som säger att pengarna behövs inte till det de var avsedda för. I nuvarande kaotiska politiska situation, där ett regleringsbrev kanske låter dröja, kan man fråga: Finns de här pengarna eller finns de inte? Uppenbarligen finns de fortfarande kvar. Naturligtvis behöver vi spara pengar och noga pröva vilka utgifter staten påtar sig. Men inför en ökande arbetslöshet bland kulturarbetarna är det inte snarast en besparing det handlar om, utan om vi skall få något för pengarna eller inte. Genom dessa pengar kan vi förbättra stödet till teater för barn och ungdom och medge start av en ny länsteater i Gävleborgs län: Om det råder tveksamhet mot att bifalla hela den av socialdemokraterna föreslagna kultursatsningen borde det ändå vara möjligt att bifalla denna del av förslaget. Det omfattande arbetet med forskning i den egna historien, i det arbetande folkets egen historia som pågår ute i vårt land, kräver uppföljning i olika dokumentationsformer. Teatern växer fram från de många som har något att berätta. I teaterproduktionen krävs också nyskapande och utveckling. Teatern får inte tystas och uteslutas som språkrör för olika delar av vårt land, inte hänvisas till enbart storstadsregionerna, förbehållen de väletablerade grupperna i samhället. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna i de delar som jag nu tagit upp.
Herr talman!

Det handlar om en beredskapsåtgärd i det läge då Svenska akademien riskerade att gå miste om tidigare kontinuerligt tillkommande inkomster ifrån Postoch Inrikes Tidningar. När verkligheten sedan blev den att beredskapsåtgärden inte behövde fullföljas i praktisk handling, skulle det som jag ser det ha varit närmast oansvarigt att lägga över de pengarna på en verksamhet som förvisso inte bara är en verksamhet för året. Om pergarna hade lagts där skulle det i realiteten ha varit ett direkt löfte om ett fortsatt stöd till den planerade regionteatern i Gävle. Så har vi inte ansett oss kunna hantera statens medel, och vi ser oss därför nödsakade att när det gäller regionteatern i Gävle avvakta vad kulturrådet har att säga inom det uppdrag som regeringen har gett just med tanke på möjligheten att starta denna regionteater.
Herr talman! Det märkliga är att utskottsmajoriteten inte har begärt att dessa 3 miljoner skall reserveras och finnas kvar inom kulturbudgeten utan har frånhänt sig dessa pengar och så att säga hjälpt den totala statskassan till en besparing i stället.

Jag kan inte i detalj redogöra för hur ministern har kopplat dessa pengar till kampanjen. Men kulturrådets svar var att man faktiskt inte riktigt kände för den typen av stora kampanjer, som ministern skulle hålla i.

Herr talman! Under allmänt tal om ”krympande utrymme i budgeten” och med hänvisning till ”det kärva ekonomiska läget” kan man enkelt motivera vilka nedskärningar som helst på samhällslivets olika områden. När den massiva indoktrineringen om det s.k. ekonomiska läget börjar ta skruv är det lätt att slippa argumentera i sak. Man kan ställa upp i sorgekören och beklaga och beklaga men ändå instämma i andra människors vilja. Det gör de borgerliga i utskottet när det gäller de socialdemokratiska förslagen, och det får väl anses vara naturligt. De borgerliga har ju ingen vidare vy över vilka möjligheter som finns om man lämnar den kapitalistiska fållan, utan man tågar snällt med regeringen som konservatismens boskap i dessa kulturfrågor. Det tråkiga är att socialdemokraterna gör detsamma så fort de lämnar sina egna förslag och ägnar sig åt kommunisternas. Då finns de med som en andrastämma i den här klagokören — tyvärr. Vpk har ställt många konstruktiva förslag angående kulturpolitiken. Eva Hjelmström har berört en rad av dem, och jag skall fylla på med ytterligare några inom litteraturens och bildkonstens områden. Vi kämpar för kulturen därför att den är en så viktig del av livet. Kulturen ger oss möjligheter att förklara och förstå, att inse och förändra. Och eftersom kulturen även i kapitalismens uppgångsperioder får snål tilldelning, så är det oerhört viktigt att kämpa för en kulturell utveckling även i dessa det kapitalistiska systemets yttersta tider. Kulturen kan vara en del av kampen för att minska hopplösheten. Genom kulturen kan man påvisa att det finns andra levnadsförhållanden, att det finns möjligheter att förändra och förbättra livet. Dagens debatt har ägnats mycket åt barnoch ungdomskultur och det med all rätt. Det måste inte vara så som det är i dag, då många ungdomar känner oro och hopplöshet inför framtiden. De har berövats en plats i produktionen och utvecklingen, de känner ett främlingskap till livet och samhället. Och faktiskt — i ett radioprogram häromdagen ifrågasatte ungdomar i tonåren allvarligt och öppet varför de har kommit till, om de inte bara är sina föräldrar till last. Herr talman! Vi är på väg mot en katastrof, det är inget tvivel om den saken. Kulturpolitiken kan inte ensam ändra på dessa förhållanden. Det kan bara en djupgående politisk förändring göra. Men kulturpolitiken kan vara en del i denna djupgående förändring, som är nödvändig. Genom att ta del av litteratur, historia, bildkonst m.m. kan man förstå nödvändigheten av att utveckla samhället — och se att det går att utveckla det. Genom att medverka i kulturella verksamheter aktiveras och berikas man samt tar nya initiativ, som i sin tur föder nya aktiviteter. För att glädja Bertil Hansson bl.a. skulle jag naturligtvis kunna tala i klartext och säga att kulturen är ett verktyg i klasskampen. Då skulle han få riktigt bekräftat hur vi socialister ser på kulturfrågorna. Men jag behöver inte göra det, eftersom moderaterna Margaretha af Ugglas och Sten Svensson redan förtydligat detta i sin motion nr 1864.

Iskallt formulerar moderaterna dessa rader och bortser helt ifrån att det under kommersialismens kalla stjärna inte finns någon frihet och mångfald utan endast ekonomiska begränsningar, självcensur och snöpt kultur. Det är ju just därför som riksdagen har fastställt de kulturpolitiska målen om att man skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. Statlig finansiering är en del av detta, ett försök att motverka de negativa verkningarna på området. Mot kommersialismen, dvs. att man endast producerar det säljbara och lönsamma, finns inte i dag någon motvikt, som kan bulla upp sådana resurser att klassamhällets moderata vakthundar behöver vara nervösa. Jag tycker att den här motionen ger uttryck för en stark viljeinriktning, som vi får passa noga på i framtiden. Det är glädjande att utskottet har enats om avslag på motionen — om än i ganska sirliga och eleganta ordalag. Jag tycker att den här motionen från moderaterna faktiskt hade varit värd ett generalangrepp från utskottet. Från kommunisternas sida är vi anhängare av en bra och mångsidig kultur. De kvaliteter som finns måste skyddas, försvaras och ges utrymme att växa och förökas. Kulturen måste försvaras mot den utarmning kapitalismen åstadkommer — i den mån det går. Den frihet som moderaterna här talar om finns inte när kapitalets vilja och värderingar och bestämmande ekonomiska begränsningar skall svara för kulturen. Därför har vi från vpk lagt fram förslag till årets riksdag om att staten skall ge stöd till lagerhållning av svenska klassiker inom litteraturen, som av förklarliga skäl inte har något utrymme att jobba inom, inget utrymme för överlevnad under en snöd kapitalism. Av samma skäl har vi föreslagit att små kvalitetsinriktade förlag skall ges stöd genom möjlighet till femåriga avskrivningslån till ett belopp om 3 milj.kr. Den svenska litteraturutgivningen tenderar inte bara att bli relativt smal — utan också kort. Jag använder ordet kort som beskrivning, därför att när en liten utgåva i dag är slut i bokhandeln — och det är den ganska snabbt — finns den inte heller på förlaget, och i värsta fall inte heller på biblioteken, därför att de också får sina anslag nedskurna och köper allt mindre. Bokpriserna ökar och anslagen räcker inte för att man skall kunna hänga med. Alltså finns en bok inte längre att få tag i när den gått ut, och man kan säga att det är en ”kort” utgivning. Kvalitetslitteraturen har problem, det må gälla svenska klassiker eller allmän utgivning. Vi kommunister vill värna om dessa utgivningar och har därför föreslagit ekonomiskt stöd för dem. Rätten till vår historia, till vår kultur och till en bred litteratur måste garanteras. Såsom vi skriver i 5 motionen måste kontakten med äldre tiders tankar och med andra ideologier eller med andra kulturers budskap göras möjlig för alla i vårt land — och på svenska naturligtvis. Mycket av den litteratur som i dag är intressant finns, men arbetarklassen läser inte t.ex. franska i någon större omfattning. Vi vill att man skall kunna ge ut böcker på svenska. Det fordras ekonomiskt stöd för att man skall kunna fullfölja den målsättningen. Jag nämnde nyss bibliotekens situation. Och det står alltmer klart — hur man än försöker argumentera mot vpk — att en bibliotekslag är av nöden. Vpk begär att riksdagen skall uttala sig för en bibliotekslagstiftning och att biblioteksutredningen skall få tilläggsdirektiv att behandla frågan om bibliotekslag. Mot dessa våra argument brukar framhållas att vi, om ett sådant förslag genomförs, får en minimilag, som försämrar den nuvarande situationen. Man brukar också säga att det inte är statens sak att styra på kulturområdet, utan det måste lämnas öppet för kommunala initiativ. Vår övertygelse är att en rimlig lagstiftning på området säkert skulle höja nivån i de flesta fall, och det är en helt annan utveckling än den som nu är för handen — då man från kommunernas centrala instanser ålägger de flesta förvaltningar att spara — i regel är det i år 2 90. Vår idé om bibliotekslag bör ställas mot den nuvarande situationen, där man sparar och drar nedskärningarna jämnt över en kam, vilket drabbar också dem som redan tidigare har en outvecklad biblioteksverksamhet. Och det drabbar främst utåtriktad verksamhet, bokinköp och öppethållandetider. Vi har tidigare i år haft en debatt om detta i kammaren, som väl har belyst problemen. Argumenten mot en utredning om lagstiftning på området är ganska tunna. Vidare kännetecknas utskottsbetänkandet av skrivningar som gör att man tror att utskottet inte vet vilket ben man skall stå på — eller är det så att sakfrågan får vika för glädjen att avslå en kommunistmotion? I betänkandet skrivs nämligen att man inte är beredd att godta vår motion därför att tanken på bibliotekslag tidigare avvisats i direktiven till den sittande biblioteksutredningen — men att man räknar med att den sittande utredningen skall analysera effekterna av bibliotekslagen i Danmark. Hur skall utskottet ha det? Vad tror utskottet och vad vill utskottet, förutom att avslå vår motion? Det vore bra att få ett klargörande svar på de frågorna. Och ännu mer splittrad uppfattning om utskottet får man då man har hört Lars-Ingvar Sörenson, som ställer upp till försvar för vårt krav på en bibliotekslag. Det är bra. Vi är tacksamma för det, och vi hoppas att den idé som han har skall sprida sig inom det socialdemokratiska partiet, så att vi till sist får en majoritet i riksdagen för en bibliotekslag. Jag är mycket tacksam för de ord han yttrade i sitt anförande, men jag vill ha ett klargörande från utskottets talesman hur utskottet ser på frågan. Medan vi är inne på biblioteksområdet skall jag beröra frågan om biblioteksersättningen. Vi föreslår att man skall räkna upp ersättningen med 3 öre för de vanliga lånen i förhållande till vad regeringen föreslår — ett mycket försiktigt förslag, tycker vi. Om man skulle ha räknat upp ersättningen i takt med arbetskostnadsindex från 1976 skulle ersättningen Nr 138 nämligen i dag ha varit 41 öre, och det är en skillnad mellan dagens ersättning Onsdagen den och 41 öre som ligger på 28 90. Jag vet inte om Bertil Hansson har svårt att 13 maj 1981 förstå vad de här pengarna betyder för författarna. Man kan ju göra en jämförelse med Bertil Hanssons egen lön. Om man skulle ta bort 28 96 på riksdagsmannaarvodet-— vilket väl skulle röra sig om 30 000 kr. eller litet till — kanske han skulle förstå vad skillnaden mellan utvecklingen av arbetskostnadsindex och den faktiska ersättningen innebär. Vi tycker att 35 öre är en försiktigt beräknad ersättning. Till denna svaga utveckling på ersättningsområdet kommer också en vikande lånefrekvens och minskade inköp till biblioteken, som på sikt kommer att återverka på författarnas inkomster. Det är helt klart: Om det blir färre böcker och färre lån, då blir det lägre ersättning. Vi är ett litet folk med ett litet språkområde. Vår kultur och vårt land kan inte utvecklas utan författare och översättare. Mångfalden på området, yttrandefriheten — och i dess förlängning det rika kulturlivet — har ett pris, det kan vi inte komma ifrån. Det kan inte prutas hur långt som helst. Det är bara att inse det. Priset måste betalas, annars får vi inga författare och översättare. En fråga som tangerar författarnas ersättningar är frågan om konstnärskooperativ på bildkonstens och konsthantverkets område. Det har länge saknats möjligheter att ge dessa yrkesgrupper stöd på samma sätt som man har gett stöd till fria teatergrupper. Men nu har kulturrådet i sina äskanden begärt drygt 1,8 milj.kr. från regeringen för att kunna få pengar att fördela för det här ändamålet. Men enligt regeringens förslag får kulturrådet 0 kr. Vpk har krävt att riksdagen skall avsätta de här 1,8 miljonerna för ändamålet. Att göra bildkonst och konsthantverk till var mans egendom eller ge fler möjlighet att ta del av konstnärernas budskap måste vara viktigt och samtidigt är det en förutsättning för att konstnärerna skall kunna leva, och leva hyggligt. Jag skall citera litet om hur kulturen rent ekonomiskt kan betraktas. Jag skall läsa ur ABF-tidningen Fönstret. Socialdemokraterna i kammaren blev litet nervösa när jag tog fram den. Det finns nämligen en bild där som visar socialdemokraternas kulturpolitik, uppsatt på dass. Men jag skall inte läsa om det avsnittet. Jag skall bara citera vad taxeringsmyndigheterna säger till en kulturarbetare angående förlust i dennes verksamhet. Taxeringsnämnden anhåller om vissa uppgifter, på riksskatteverkets blankett: ”Rörelsen synes under ett antal år ha gått med underskott.” Därefter frågar nämnden: ”Vad är anledningen till att ni fortsätter?” Så kan man givetvis se på kulturen, utifrån strikt ekonomiska synpunkter. Man konstaterar: Det här går med förlust, det är ingenting att hålla på med. — Det är i den situationen som vi måste se statens möjligheter och uppgift att stödja konstnärer på olika områden, hjälpa dem att få till stånd en levande kultur, där de kan fortsätta med sin verksamhet. I samband med utställningen Konsthantverk 80 publicerades en undersökning som gjorts bland 151 konsthantverkare, varvid man frågat om vad de levde av och en hel del andra intressanta saker. Naturligtvis kan man inte gå för djupt in i en sådan här begränsad undersökning utan att analysera frågeställningar, urval osv., men det visade sig i alla fall att de flesta av dessa konsthantverkare hade extraknäck för att kunna leva på sitt konstnärliga arbete. De var T-baneförare, portvakter, cirkelledare osv. 20 av de 151 kunde försörja sig på konstverksamheten. Man undersökte också vilken bakgrund dessa konstnärer hade, under vilka förhållanden de hade växt upp. Det visade sig att 100 av dem hade medelklassbakgrund, alltså relativt välbärgade föräldrar och en ganska välbärgad hemmiljö. Visserligen rör det sig här om en begränsad undersökning, men den visar ändå att det finns en fara för att det blir medelklassen och de välbärgade som köper av medelklassens och de välbärgades egna konstnärer. Var finns arbetarklassen? Var finns den stora majoriteten när det gäller både konsumenterna och producenterna av kultur? Jag tycker att det finns anledning att gå vidare och se på vad det är som ligger bakom den här undersökningen. På Island är de inhemska konstnärerna väl representerade i hemmen och på andra ställen — det vet kulturutskottets ledamöter, för de har varit där. Men det beror nog inte på att man på Island har varit speciellt trängtande efter konst, även om vissa nationella känslor naturligtvis kan finnas med i bilden — man värnar ju mycket om den egna kulturen och det egna språket. Jag tror att konstinnehavet där till största delen beror på att man haft en våldsam inflation, uppåt 70 96 årligen under lång tid. Att satsa på konst har varit ett bra sätt att återförsäkra värdet av pengarna. Också i vårt land har vi trenden att konst blir investeringsobjekt, att konst betraktas som en inflationssäker investering och inte köps för sitt egentliga värde. Man brukar skämtsamt uttrycka det så, att bra konst i bankfacksformat är något som går att sälja. Det ligger mycket i detta. Jag tycker att det beskriver ganska bra dagens kulturpolitik och konstnärernas roll i samhället. Det måste vara angeläget att sprida verken till en bredare allmänhet, att göra dem mer tillgängliga liksom att se till att människor kan leva på sitt konstnärliga arbete. Bildkonsten måste göras mera tillgänglig. Konstnärerna måste kunna leva på sitt arbete. Stödet till konstnärskooperativ är ju bara en liten del av de hjälpmedel som behövs för att vi skall kunna nå dessa mål, men det är ändå något. Vi hade hoppats att utskottet skulle ha tillstyrkt det anslag vi föreslagit för att åstadkomma ett ökat stöd. I vårt massproducerande maskinsamhälle blir både handens och hjärnans arbete och handens och hjärnans produkter lyxoch spekulationsvaror. Vi måste försöka komma tillbaka till verkligheten, herr talman. Bifallsyrkandena har framförts av Eva Hjelmström. Nu fattas bara rösterna för en bättre kulturpolitik.
Nr 138 Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar frågar var utskottet Onsdagen den egentligen står när det gäller frågan om en bibliotekslag eller inte. Det är så 13 maj 1981 enkelt att utskottet har föreslagit avslag på den kommunistiska motionen, som kräver att riksdagen skall uttala sig för en bibliotekslag. Situationen är ju den, att vi har en biblioteksutredning i arbete. Den har fått i uppdrag att studera biblioteksförhållandena i andra länder. Enligt uppgift har den därvid ägnat sig ganska mycket åt att studera situationen i Danmark, det socialdemokratiskt styrda nordiska land som har haft och har att kämpa med mycket svåra ekonomiska problem. Särskilt som motionärerna menar att det är bibliotekslagen som har skyddat det danska biblioteksväsendet under dessa svåra tider är det intressant att få den saken belyst genom en sakkunnig och objektiv redovisning. En sådan får vi i samband med biblioteksutredningens kommande betänkande, och då finns det anledning att ta upp frågan på nytt. Jag förmodar att kommunisterna kommer att resa kravet också då, och det kan hända att remissinstanserna gör det. All right — vi skall sakligt och objektivt granska detta problem i ljuset av de erfarenheter som kommer att finnas redovisade i biblioteksutredningens betänkande.
Herr talman! Det är ju verkligen att krypa bakom ett ställningstagande att säga att trots att utredningen inte har fått några direktiv om att studera bibliotekslagens verkningar, så skall den se på hur förhållandena är i Danmark -—i det här avseendet. Visserligen anser man i Danmark -— i varje fall gör socialdemokratiska kulturministrar det — att bibliotekslagen innebär att en mycket viktig reform har genomförts, men det vore lämpligt att ge utredningen direktiv om att studera hur en bibliotekslag skulle fungera i Sverige. Det tycker jag vore mer intressant som underlag för ett ställningstagande. Jag kan inte finna annat än att utskottets skrivning i årets betänkande — man säger att det inte finns anledning att göra någon utredning i fråga om en bibliotekslag i Sverige men att utredningen skall studera förhållandena i Danmark — egentligen innebär att man ansluter sig till våra ståndpunkter. Men man vill inte gärna tillstyrka en kommunistisk motion på det här området, för det vore ju verkligen att falla. Eller hur, Bertil Hansson?
Herr talman! Det är den svenska situationen som i sista omgången skall vara avgörande för hur vi ställer oss i denna fråga, inte den danska. Men vi kan genom denna utredning få ett värdefullt material som belyser en allmän kultursituation.
Herr talman! I så fall hade det verkligen varit rimligt att ge utredningen direktiv om att studera hur en bibliotekslag skulle kunna fungera i Sverige.